Herr talman! Mänskligt sett är detta det sista anförande jag har, och den sista debatt jag deltar i, i den här kammaren. Jag vill till protokollet få antecknat ett tack för alla goda och stimulerande meningsutbyten med mina utskottskamrater. Herr talman! Britta Bjelle har på ett bra sätt gjort en bakgrundsteckning till den här propositionen. Vad hon glömde, och vad man kanske skall peka på, är att propositionen faktiskt emanerar ur verkliga händelser. I den ena delen som tar upp ändring i rättegångsbalken gäller det husrannsakan i transportmedel. Denna händelse var den nedskjutning av två poliser på Mariatorget som den numera så berömde Ursut gjorde sig skyldig till. Polisen spärrade då av Södermalm och upprättade någon slags check-point och detta stred emot rättegångsbalken. Vi har nu i utskottet haft ett förslag från regeringen att titta på. Vi konstaterar att regeringen föreslår att sådana här kontroller i fortskaffningsmedel skall få förekomma när det gäller personer som skall gripas och anhålls eller häktas för brott. Det vi moderater pekar på i reservation 2, och som är viktigt, är att vi tycker att regeringen sätter ribban alldeles för högt, dvs. man avgränsar denna kategori till dem som har begått brott som är stadgat lägst fyra års fängelse för. Det är alldeles för högt. Det finns fem eller sex brott i brottsbalken som det är tal om här. Det är mycket grova brott. Herr talman! Problemet med dessa brott är att i vissa fall kan det icke avgöras om det är ett sådant brott förrän gärningsmannen är hörd och han är strax efter gärningen på flykt. Då är det något besvärligt att avgöra huruvida ett sådant brott som avses i lagstiftningen har förelegat. Jag tänker exempelvis på ett rån som förövas. Gärningsmannen löper ut ur lokalen med en hagelbössa under armen och försvinner i en bil. Var rånet att anses som grovt? Då stadgas fyra års fängelse. Eller var rånet icke grovt? Enligt högsta domstolen avgörs detta av huruvida det låg patroner i loppet eller icke. Det är alltså inte enbart frågan om det var ett skarpt vapen eller en blindgångare, utan om det var ett skarpt vapen med patroner i loppet. Därmed kan polisen icke använda denna lag som vi nu i morgon skall ta ställning till och besluta om, eftersom man icke har fått tag på gärningsmannen och undersökt hans vapen. Herr talman! Jag vill allra sist säga till Britta Bjelle att det nog är bra med noggranna och genomtänkta analyser. Jag skall väl ändå avsluta min sejour i kammaren med att ge regeringen en del erkännanden. Den har ju här haft kanske den bästa av alla analyser, nämligen verkligheten som kartbok. När den socialdemokratiska regeringen talar om verkligheten, då ställer vi moderater omedelbart upp. Men här tycker vi att ribban är satt för högt. Herr talman! Jag stöder alla reservationer med moderata namnunderskrifter och avrundar mitt inlägg med att endast yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! En av polisens viktigaste uppgifter är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Om det är vi överens här i kammaren. Det innebär att lagstiftningen måste ge utrymme för nödvändiga ingripanden i detta syfte. Samtidigt måste lagstiftningen vägas mot den enskilda människans frihet och integritet. Under den allmänna motionstiden väckte jag och Anders Svärd en motion med begäran till regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om att polisen ges nödvändiga möjligheter att omhänderta personer som stör allmän ordning. Vi gjorde det mot bakgrund av den händelse som har nämnts tidigare i dag, nämligen polisens agerande i samband med VM-kvalmatchen i fotboll mellan Polisen ingrep vid det tillfället mot ett antal fotbollssupportrar -- också benämnda fotbollshulliganer -- i centrala Stockholm. Polisens agerande ledde till att justitieombudsmannen kritiserade gripandet av hundratals engelska fotbollssupportrar i centrala Stockholm. Samtidigt greps några svenska värnpliktiga, två grekiska journalister och en tysk banktjänsteman. På JOs uppdrag utredde en åklagare polisens agerande. Resultatet blev att åtta polisbefäl i Stockholm delgavs misstanke om brott. Detta i sin tur ledde till att det uppstod tveksamhet bland poliserna om möjligheterna att i framtiden ingripa i upploppsliknande situationer. Centern motionerade om en ändring av lagen för att möjliggöra nödvändiga ingripanden från poliser utan att de samtidigt riskerade att bli åtalade. Vid den tidpunkten trodde vi att det var nödvändigt med en lagändring. Antagandet baserades på rikspolisstyrelsens skrivelse till regeringen i vilken också hade föreslagits ändringar i polislagen. Ännu är detta ärende, som tidigare nämnts, inte avslutat. Under utskottsbehandlingen har vi i centern fått klart för oss att en lagändring inte för dagen är nödvändig. Skälet är propositionens redovisning av de nuvarande lagenliga möjligheterna att ingripa. Redovisningen visar att de möjligheter som vi begärt skall finnas redan finns. Även rikspolisstyrelsen har ändrat uppfattning och anser inte heller att det för dagen är nödvändigt med en lagändring. Därför känns det inte rätt för oss i centern att kräva det. Däremot kritiserar vi i likhet med folkpartiet det sätt varpå ärendet har handlagts. I reservation 4 trycker vi på det olyckliga förfaringssättet, som kan uppfattas som en inblandning från regeringen i en förestående rättegång. Det samråd som har ägt rum kan också uppfattas som ett försök från regeringen till indirekt styrning av myndigheternas handlande. När jag funderade över detta ärende erinrade jag mig en debatt ganska nyligen här i kammaren om rattfyllerilagstiftningen och dess tolkning. Debatten ägde rum den 16 november 1990. Frågan gällde varför lagen tolkas så olika som den faktiskt gör i skilda tingsrätter. Vad sägs egentligen i lagen? Har vi tolkat den rätt? Dessa frågor fick justitieminister Laila Freivalds, och på dem svarade hon anmärkningsvärt nog så här: ''Det är viktigt att komma ihåg att i ett rättssamhälle är tillämpningen av lagen en uppgift för rättsväsendet. Den styrning av tillämpningen som regering och riksdag skall svara för bör inskränka sig till beslut om nya lagar och uttalanden i förarbeten i anslutning till det.'' Därför var inte justitieministern den 16 november 1990 beredd att diskutera lagens tolkning och tillämpning. Det var en uppgift som enligt justitieministern skulle åläggas domstolarna. VM-kvalmatchen mot England på Råsunda är ännu inte avgjort. Men här får vi höra att regeringen inte skall säga något om hur rattfyllerilagen skall tolkas. Samtidigt gör man alltså en tolkning av lagens tillämpning innan ett ärende är avgjort. Justitieministern säger vidare: ''Det är viktigt att framhålla att påföljdsvalet generellt är en uppgift för domstolarna. De har stor frihet att anpassa sina beslut efter de förhållanden som råder i enskilda fall.'' Därefter säger justitieministern: ''Jag tror att lagstiftaren gör klokt i att visa tillit och förtroende för domstolarnas förmåga att hantera den här ofta mycket svåra uppgiften.'' Det är något som man verkligen inte gör nu. Man visar inte tillit utan tolkar lagstiftningen samtidigt som ett ärende ännu inte är avgjort. Enligt min uppfattning, säger justitieministern, är det därför naturligt att regeringen avvaktar utvecklingen i rättspraxis innan man tar ställning om det finns behov av en lagändring. I detta fall tycker jag att man har gjort precis tvärtom, och det är det som är så anmärkningsvärt. Därför finns det alla skäl att bifalla reservation 4, som handlar om motiveringarna till lagstiftningen.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Lars Erik Lövdén att jag inte vet om han missuppfattade mig. Jag sade att justitieministern har självfallet rätt att utveckla innebörden i gällande lagstiftning så länge hennes uttalanden inte leder till att lagstiftningen påverkas och får ett ändrat innehåll. Jag har inte sagt att det ger ett ändrat innehåll, utan att rättsläget är oklart. Anser Lars-Erik Lövdén att rättsläget är glasklart? Polisens skrivelse ger en analys som pekar på att man uppfattar rättsläget som oklart. JO har åtalat därför att poliserna har handskats oriktigt med lagstiftningen. Regeringen har faktiskt remissbehandlat skrivelsen. Om regeringen anser att det inte behövdes någon remissbehandling och att rättsläget var glasklart förstår jag inte varför man skickar ut förslaget på remiss. Vogels artikel pekar på samma sak, nämligen att rättsläget är oklart. Anser Lars-Erik Lövdén att rättsläget är oklart? Lars-Erik Lövdén kanske kan passa på att tala om för mig vad justitieministern menar med sina skrivningar om hur man skall tolka, inte huvudregeln men väl den andra regeln i 13 § polislagen. Det gäller följande passus: Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas. Jag ser med förtjusning fram emot att få höra Lars-Erik Lövdén utveckla justitieministerns tankar och vad hon menar. Dessutom vill jag säga till Lars-Erik Lövdén att när det gäller vår reservation om att regeringen nu vill utvidga möjligheterna att medta personer till förhör, handlade polisens skrivelse om att man ville ha en generell möjlighet till identitetskontroll. Mot bakgrund av att polisen begär en generell möjlighet till identitetskontroll skriver regeringen ett förslag som handlar om utvidgade möjligheter att medta personer för förhör. Det är någonting som polisen inte har begärt. Regeringen utvecklar inte heller varför denna förändring föreslås. Vi kanske kan få reda på varför denna bestämmelse har föreslagits nu.
Herr talman! Jag skall inte störa kammaren så mycket med att polemisera mot Lövdén, men jag vill ändock ta upp en sak. Som orsak till att man lägger gränsen för husrannsakan i transportmedel vid lägst fyra års fängelse säger Lars-Erik Lövdén att husrannsakan innebär ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Så långt kan jag dela Lövdéns uppfattning. När vi moderater talar om att man kanske skulle ha en lägre gräns vid två års fängelse talar vi om brott som våldtäkt, grovt koppleri, allmänfarlig ödeläggelse etc. Om Lövdén anser att det är mindre allvarliga brott har vi definitivt olika uppfattningar. Skall man som Lövdén stå och brösta sig i talarstolen och säga att regeringen föreslår en ordentlig utvidgning av polisens möjligheter, är min uppfattning att det i så fall också i realiteten skall vara fråga om en utvidgning. Det skall då gälla en lag som går att använda. Herr talman! Vi måste undvika att i denna kammare stifta lagar som inte går att använda utan som möjligen kan utgöra grunden till roliga middagstal. Underlaget till middagstalen kan vi möjligen hitta någon annanstans än i lagar som vi stiftar här i kammaren.

Herr talman! Först till Ingbritt Irhammar: Ni kräver inte någon ändring av lagstiftningen därför att ni genom propositionen fått klarhet om innehållet i gällande rätt. Det är därför ni inte står kvar vid krav på förändring av lagstiftningen. Därmed har propositionen fyllt sitt syfte. Till Britta Bjelle vill jag säga att jag tycker lagstiftningen ger polisen tillräckliga möjligheter att ingripa i de situationer där de behöver ingripa för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Herr talman! För jämnt en vecka sedan diskuterade vi här i kammaren trafikens infrastruktur. Från centerns sida framhöll vid då vikten av att rejält satsa på infrastrukturen i olika delar av vårt land samt att se till helheten av de trafikslag som vi har att satsa på såsom sjöfart, flyg, järnvägar och vägar. Detta förtjänar att upprepas i dag. Goda kommunikationer har en avgörande betydelse för såväl vårt näringsliv som den offentliga sektorn och, inte minst, oss själva som privatmänniskor. För något över två månader sedan hade vi också en trafikdebatt här i kammaren angående järnvägen. inlandsbanan. Det kan vara bra att ha även den debatten i minnet när vi skall diskutera föreliggande betänkande. Vad det handlar om är nämligen att ge järnvägen förutsättningar dels att konkurrera med andra trafikslag och att bli attraktiv för såväl presumtiva resenärer som godstransportköpare, dels att få verksamheten att gå ihop så att olika slag av statliga subventioner inte kommer att erfordras. I föreliggande betänkande får såväl banverket som SJ bättre förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter -- men inte tillräckligt bra. Vi tycker från centerns sida att det är viktigt att ge klara besked i god tid om hur mycket som skall satsas på en utbyggnad av järnvägen. Från centerns sida har vi sagt att 40 miljarder fram till år 2000 bör vara en rimlig investeringsnivå. Tidigare har man från majoritetens sida anfört att det skulle vara omöjligt för banverket att förbruka mer investeringsmedel, dvs. att man inte skulle ha tillräckligt med vare sig färdiga planer eller personella resurser för en högre investeringsnivå. Vad jag förstår är läget dock inte sådant. Banverket köper tjänster, och ett flertal projekt har kommit så långt att det bara är att sätta i gång. Ju tidigare man kan starta olika projekt och ju snabbare de genomförs, desto större betydelse har det självfallet. Västkustbanan t.ex. ger ju så att säga inte full utdelning förrän den är utbyggd -- då kan snabba såväl person som godstransporter ske mellan Göteborg och Malmö. På samma sätt är det med ett flertal andra järnvägslinjer. Det gäller bl.a. införande av snabbtåg: Göteborg--Oslo, Göteborg--Karlstad, Borlänge, m.fl. Ju förr investeringarna görs, desto förr kan man sätta i gång med trafiken och därigenom också få in mer i biljettintäkter samt öka möjligheterna till godstrafik. Det här har kammarens ledamöter hört mig säga förr, men det förtjänar att upprepas att det är viktigt att göra dessa satsningar. Det är betydelsefullt att vi på detta sätt skapar förutsättningar för en bra tågtrafik. Vi får då givetvis inte heller dra in och lägga ned tågtrafik. Att lägga ned persontrafiken på inlandsbanan är naturligtvis ett stort svek mot alla dem som bor och verkar inom det området, faktiskt nästan halva vårt land. Vi får hoppas att det till hösten i denna kammare finns en majoritet som är beredd att låta trafiken fortsätta och att satsa rejält på en upprustning -- det är just det som behövs på den banan. Det är viktigt att staten står för infrastruktursatsningarna. Därför vill vi i centern att Bohusbanan skall återföras till stomlinjenätet. Detsamma gäller Haparandabanan. Detta framgår också av våra reservationer nr 7 och 8. Att satsa på en i stort sett nybyggd Bohusbana genom Bohuslän med dubbelspår samt att förse Bergslagsbanan med dubbelspår från Göteborg till Mellerud är investeringar som kommer att visa sig lönsamma. Snabba person och godstransporter på järnväg mellan Oslo och Göteborg kommer att ge E 6-an en välbehövlig avlastning eller, kanske rättare sagt, en minskad trafikökning, och det vore bra såväl från trafiksäkerhetssynpunkt som från miljösynpunkt. Viktigt är att järnvägsinvesteringar kan utnyttjas fullt ut. Genom att vi får flera dubbelspår kan vi i större utsträckning börja använda järnvägen för lokal och regional pendeltågstrafik. Då tycker vi från centerns sida att det är viktigt att våra länshuvudmän får möjlighet att bestämma vem som skall ha den trafiken, dvs. att länshuvudmännen också har trafikeringsrätt på järnvägen. Detta har vi uttryckt i reservation nr 25. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag deklarera att det är av största vikt att denna kammare fattar långsiktiga beslut om att satsa rejält på en utbyggnad av det svenska järnvägsnätet. Såväl banverket och SJ som tågtillverkare är beroende av långsiktiga beslut, och det är bra för Sverige att dels få bra järnvägar, dels visa upp ett bra kunnande när det gäller tågtillverkning. Låt SJ m.fl. sköta själva tågtrafiken, och låt banverket få bygga och rusta upp järnvägar, men det är vi som politiker som ger dem dessa förutsättningar, och ett bifall till centermotionerna skulle vara en insats för hela vårt land och dessutom ge många en god sysselsättning. Herr talman! Vi står givetvis bakom alla de reservationer som undertecknats av centern i trafikutskottet, men för vinnande av tid i kammaren yrkar jag nu bifall endast till reservationerna nr 4 och 14.

Herr talman! ''En ny järnvägsepok är inledd. Nu bygger vi landet!'' Tänk om det vore sant, det kommunikationsministern utropade när han nyligen invigde banverkets nya huvudkontor i Borlänge! Själv älskar jag att åka tåg. Jag vet att jag delar den känslan med många människor här i landet. Resandet tillåter både avkoppling och arbete. En tågresa rymmer utblickar och samtal och ger en nya bekantskaper. Under ett par år reste jag särskilt intensivt, från norr till söder. Det sättet att resa har ofta också gett den bästa möjligheten att förbereda sig för de uppgifter som man har som riksdagsledamot. Men tågresandet är ett privilegium för oss riksdagsledamöter. Vi har årskort på SJ. Vi har råd att åka tåg. Men allt färre har det så gott ställt att de kan resa med tåg hur ofta de vill. Det jag kommer att sakna allra mest när jag slutar här i riksdagen är det flitiga tågresandet. Jag skulle så gärna vilja uppleva att vänsterpartiets trafikpolitik fick ett genombrott. Men det behövs en helt ny transportstruktur, där den miljövänligaste kollektivtrafiken ökar på flygets och vägtrafikens bekostnad. Många kräver också en sådan politik. Men det kräver att mycket mer pengar satsas på upprustning och nyinvesteringar. Järnvägen är framtidens transportmedel. Med 65 miljarder kronor till nya satsningar fram till år 2000 -- som vänsterpartiet krävt i ett antal motioner -- skulle många miljölöften kunna infrias och många nya jobb kunna skapas. sprängdes i två delar. Konsultbolaget Indevo och dåvarande SJ-chefen Furbäck hade året innan inlett sin hysteriska propaganda om en akut ekonomisk behövde ''en revolution i företagskultur''. Bakom den ''revolutionära'' glöden låg nyliberala idéer. Socialdemokraterna började stämma in i den borgerliga kören och framförde lovsånger om och utförsäljning av SJ-egendom. I dag hör vi också alltmer tal om konkurrens och ökad konkurrens. Det utlovades att resultatet skulle förbättras med minst en miljard redan 1990, om allt detta nya drevs igenom. Finns den miljarden i dag, vill jag fråga dem som då stämde in i den kören. Nej, högern har undan för undan fått igenom det mesta av sina krav. Gammal moderatpolitik kallades för framtidsfrågor när vi diskuterade 1988 års trafikpolitiska proposition. De flesta som jag talat med bland lokförare och andra är övertygade om att SJ kommer att ''slaktas''. Det var exakt vad vänsterpartiet varnade för 1988. Regeringen har påskyndat den utvecklingen genom momsen på kollektivtrafiken. Än värre blir det när busstrafiken får konkurrera fritt med sin parallelltrafik. Den nya tågplanen visar att indragningen av turer fortsätter i förödande takt. Stationer stängs eller minskar öppethållandet, och reparationsverkstäder läggs ned i snabb takt. anställda om uppsägning. Innan året är slut kan antalet ha stigit till 1 000 lokförare, reparatörer, bangårdspersonal m.fl. grupper. Politiken att avskeda lokförare och andra SJ-anställda kallade Georg Andersson i en debatt nyligen här i kammaren för ''effektivisering'' av SJ. Med sådana argument kommer SJ att vara effektivast den dagen generaldirektören själv kör det enda återstående Skall det vara riktigt rationellt klipper Stig Larsson också biljetter samt reparera loket mellan turerna. Många SJ-anställda skulle säkert tycka att det vore att äntligen göra skäl för lönen på 1,7 milj.kr. om året. Herr talman! Jag måste fråga Rune Johansson: När man i dag ser till resultatet av den trafikpolitik som inleddes 1988, anser Rune Johansson då att ni socialdemokrater valde rätt spår? Har det varit en lyckosam utveckling för SJ? En lokförare, Mats Carlsson från Sävenäs, skriver att han har ett arbete hos SJ som han trivs med men att han är mycket bekymrad. Mats Carlsson känner sig maktlös när han ser hur den ena dumheten avlöser den andra. Han frågar om det är så att SJ skall raseras, eftersom företaget ägnar sig åt ''dumheter som det privata näringslivet slutat med för länge sedan''. Han pekar på hur vansinnigt interndebiteringen och indelningen i s.k. resultatområden har fungerat. Den befogade kritiken riktas mot att SJ blivit för dyrt t.o.m. för SJ självt. Låt mig ta ett exempel som de drabbade lokförarna i Västerbotten berättat om: Till motorvagnarna uppe i Storuman behövs diesel. Förut hängde vi bara på en tankvagn på godstågen med träråvara ned till hamnen i Holmsund, där dieseln finns. Sedan kom det någon i SJ och räknade ut att det var alldeles för dyrt att göra så. I stället kör nu oljebolaget en tankbil med diesel ett par gånger i veckan de 60 milen tur och retur mellan Holmsund och Storuman. Är det så vi skall bygga landet, Rune Johansson? Nu sitter Kjell-Olof Feldt ordförande i nya SJs styrelse. Vid sin sida har han direktörer från det privata näringslivet. Och Rune Johansson hamnade tidigare i banverkets styrelse. Men rollen är densamma som när han företrädde sitt parti och riksdagen i gamla SJ: Han skall dels se till att banverket får de medel som behövs, dels hålla igen på kraven för att inte irritera finansdepartementet. Herr talman! Jag har tittat tillbaka litet grand i protokollen från de debatter som vi har fört här tidigare, för att se om det går att finna mer konkreta exempel på vad som sades för några år sedan som inte var riktigt så nyliberalt, i alla fall litet återhållsamt, och vad som sedan har skett. I debatten när det begav sig om den stora trafikpolitiska propositionen som föregick beslutet den 6 maj 1988 svarade Rune Johansson -- något litet tyket, för att använda göteborgska -- Rolf Clarkson, som hade drivit på i en viss fråga: ''Sedan till moderaternas resonemang om att släppa in privata vagnar på järnvägen. Det är en fråga där vi skulle kunna föra en lång diskussion. Jag skall bara säga att det skulle öppna möjligheter till en del järnvägsverksamheter som i alla fall inte vi är intresserade av.'' Undan för undan -- jag skulle kunna plocka fram fler exempel -- har det visat sig att de idéer som enligt vad jag är helt övertygad om fanns bakom förslaget om förändringen av SJ men som aldrig framfördes rent ut har genomförts eller skall genomföras. Vänsterpartiet har ett antal motioner som handlar om trafikpolitiken, en ny transportstruktur och framför allt satsningar på järnvägen. Jag nämnde tidigare att vi vill ha 65 miljarder till banverket för nyinvesteringar. På samma sätt kräver vi kraftigt ökade anslag för det budgetår som vi nu skall besluta om, både till drift och underhåll av det som nu används och till nyinvesteringar, nya satsningar. Vi har ansett att det är nödvändigt att påpeka att det är staten som bär ansvaret för banorna. Det ingick faktiskt i det beslut som vi fattade 1988. Jag menar att det är viktigt att hela tiden återkomma med reservationer i vilka man påpekar att det är staten som skall ta ansvaret i stället för att ekonomiska bördor skall övervältras på län och kommuner. Vi har också i motioner och reservationer tagit upp denna fråga. Herr talman! Jag och mitt parti stödjer självfallet de reservationer som vi har undertecknat, men jag ber särskilt att få yrka bifall till reservationerna 1,

Herr talman! Jag måste säga att jag känner mig litet chockad. Också jag hade tänkt rikta några väl valda ord till Rune Johansson, och det skall jag också göra. Men samtidigt vill jag säga att om det här årets järnvägspolitiska debatt skall avslutas med kommentaren att det råder full samstämmighet och att detta skulle ha framkommit av debatten, ber jag verkligen att få protestera. Jag tycker att Rune Johansson skall läsa protokollet i lugn och ro i morgon och närmare granska de inlägg som har gjorts. Jag vill också när jag lyckönskar Rune Johansson till fortsatt arbete inom politiken och kanske också järnvägspolitiken, även om det inte blir i det här huset, påminna om att det faktiskt är så att de som liksom Rune Johansson har arbetat inom SJ har möjlighet att också i dag knyta många kontakter. De kan då få erfarenheter och synpunkter på den politik som jag har försökt att beskriva och som har bedrivits sedan 1988 och fram till i dag. Herr talman! Jag begärde också ordet därför att jag i mitt förra inlägg inte hann med att nämna mer om de reservationer som fogats vid vänsterpartiets motioner och om förslagen i dem. Det handlar naturligtvis inte minst om inlandsbanan, som vi har diskuterat här tidigare och där jag hoppas att sommartrafiken skall komma i gång. Flera andra talare har här talat varmt för inlandsbanan och har gjort det på ett ypperligt sätt. Men det handlar naturligtvis också om Bohusbanan och Jag har lagt märke till en förändring under de senaste åren -- jag har inte kunnat utröna om den beror på politisk trötthet eller något annat. Varje gång när vi tidigare diskuterat järnvägspolitiken gick enskilda motionärer upp i talarstolen och pläderade för sina motioner för järnvägen inom sina resp. regioner och län -- på det sätt som jag förstår att Evert Svensson snart kommer att göra för att tala för Bohusbanan. Detta har nästan upphört. Det som vi här i kväll kommer att få höra blir alltså ett enstaka inlägg för en järnvägsbana i vårt land, Bohusbanan, som också vänsterpartiet stöder. Jag tycker att det är synd att det har utvecklats på det här sättet. Järnvägstrafiken är ännu viktigare i dag i den nedrustning som jag menar är på gång och som gör att vi definitivt inte tycker likadant som socialdemokraterna och de borgerliga här i kammaren.

Herr talman! Tyvärr har jag inte upplevt den stora, allmänna samsynen när det gäller trafikpolitiken. Tvärtom tycker jag att det finns en stark snedvridning på det området, innebärande att man missgynnar godstrafik på järnväg till fördel för andra trafikslag, framför allt vägtrafik och luftfart. Jag har kämpat mycket för att ändra på detta, men det är möjligt att Rune Johansson har mera av samsyn än vad jag har här, och det är i så fall tacknämligt. Jag kan däremot inte lova att jag kommer tillbaka i höst och då kan kämpa vidare för att ge SJ en bra lösning. Men om jag kommer tillbaka, lovar jag att fortsätta med detta.
Herr talman! Jag skall försöka att tala i telegramstil. Jag yrkar först bifall till motion T517, en motion som alla riksdagsledamöter från Bohuslän står bakom. Vi har väckt motioner i samma fråga i flera år, och vi har vunnit allt starkare stöd för den. Vi har satt i gång en omfattande utredningsapparat i Bohuslän, i Göteborg och även i Norge, vilket är mycket betydelsefullt i det här sammanhanget. Det gäller en järnväg som binder samman Osloregionen med Göteborg och som går vidare ner till Skåne och Köpenhamn. Det är alltså en fråga som har internationell betydelse. Det är en fråga både för Sverige och för Norge. 24 kommuner står nu bakom en utredning som förordar denna sträckning. Det har sagts att vi måste komma ned till två timmars restid på sträckan Göteborg --Oslo för att konkurrera med flyget. Jag deltar i Europarådets ekonomiska kommitté, och där har man också trafikfrågor på dagordningen. Vi vet vilken tendens som råder i Europa: att man på de korta sträckorna skall använda järnväg, också av miljöskäl. Det gäller att konkurrera med flyget på ett effektivt sätt. Det här är också en fråga om trafiksäkerhet. Vi vet att det sker många dödsolyckor. Det gäller en tätbefolkad region, och det är viktigt att vi får den här trafiken på järnväg. Jag vill till sist säga, herr talman, att trafiken på Bohusbanan har ökat och att vi som kämpar för den kollektiva trafiken finner detta vara mycket tillfredsställande ur flera synpunkter. För närvarande passerar 650 lastbilar och långtradare per dygn över Svinesundsbron mellan Sverige och Norge. Det kan ur många synpunkter inte vara bra. Vi bör ha järnvägstrafik också för transporter av gods. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till motion T517.

Herr talman! För en vecka sedan debatterade vi infrastrukturen för Sverige här i kammaren. Från folkpartiet liberalerna uttryckte vi då vår goda förhoppning om att vi såg en viss ljusning i satsningen på de svenska vägarnas framtid. Deras underhåll har varit mycket eftersatt, och nybyggnationen har inte varit tillräcklig, men det känns som om 1990-talet kan bli en period då vi kan hoppas få se en betydlig upprustning av det svenska vägsystemet. Under 1990-talet vill folkpartiet liberalerna satsa 100 miljarder kronor på till största delen nybyggnation. Men givetvis skall även en nödvändig del av dessa pengar gå till underhåll av vägnätet. Det är angeläget att de mål för vägpolitiken som antogs i det trafikpolitiska beslutet 1988 uppnås med råge. De människor som lever, bor och arbetar i vårt land har rättighet att kräva en tillfredsställande, säker, snabb och miljövänlig trafikförsörjning. Även vårt näringsliv, som är oerhört beroende av ett välutvecklat vägnät, har rättighet att kräva motsvarande för sin del. Vägpolitiken skall därför syfta till att förverkliga dessa mål. Vi anser att den prioriteringslista som vägverket just nu arbetar efter verkar väl avvägd på behovsskalan. Vi anser också det är viktigt att man sammanbinder våra största städer, Stockholm-- Göteborg--Malmö, med motorvägar fullt ut. Det är också angeläget att våra tre huvudstäder i Norden kan få vägar som snabbt och trafiksäkert ger oss ändamålsenliga transporter sinsemellan. Men det är givetvis viktigt att många andra delar av vårt avlånga land får del av investeringarna i nya eller underhåll av befintliga vägar. Vi har i vår partimotion räknat upp en hel del vägsträckor som vi anser angelägna att påbörja eller färdigställa. Personligen är jag givetvis glad för att Europaväg 6 Köpenhamn--Göteborg--Oslo kommer att bli en realitet, och detta beslut har folkpartiet helhjärtat ställt upp på. Men vi får givetvis inte glömma glesbygden. De som där bygger, arbetar och bor är kanske i många fall mer beroende av bil än storstadsbefolkningen i vissa fall. Många av länsvägarna i som t.ex. Norrlands inland, Dalarna, Värmland och Dalsland är i uruselt skick och måste få en rejäl ansiktslyftning. Utskottets ledamöter minns säkert Håbols Byalags information till utskottet för ett år sedan om vägstandarden i Dalsland. Har det hänt något sedan dess? Svaret är nej. Låt detta byalag vara ett exempel på att även glesbygdens boende skall ha en godtagbar vägstandard. Vi har tillsammans med moderaterna i reservation nr 39 tagit upp frågan om kringfartsleder. Vi anser att detta är en nödvändig satsning som bör kunna startas så fort som det finns en möjlighet. Det är därför angeläget att de kommuner som berörs av utredningarna nu fattar sina beslut, så att denna nödvändiga investering kan påbörjas. Detta är angeläget ur många synpunkter, framför allt när det gäller trafikförsörjning och ur miljösynpunkt. Det vore ur dessa synpunkter otillfredsställande att dröja med igångsättande av storstadsutredningarnas ambitioner till en bättre trafikrytm till, från och inom våra storstadsregioner. Att avstå från att bygga bra vägar i syfte att hindra trafik skapar ökad irritation och minskad framkomlighet. I praktiken innebär det att miljön försämras. Till detta kommer ökade kostnader för transporter, minskad samhällsekonomisk effektivitet och fler trafikskador. Det är också helt nödvändigt att vi, med tanke på ett eventuellt samarbete på ett intimare sätt med det övriga Europa, kan erbjuda bra vägar för snabba transporter från och till vårt land av både person och godstransporter. Vårt land har inte råd att hålla igen i de investeringsramar som vi i vår partimotion föreslår för det svenska vägnätet. Folkpartiet liberalerna har uppfattningen att det allmänna har ett ansvar för väginvesteringar i landet. Möjligheten att resa på våra vägar med egen bil eller kollektiva transportmedel är en självklarhet och en nödvändighet för oss alla för att vårt gemensamma samhälle skall fungera. Vi har också sagt att vi vid vissa nybyggnationer av vägar och broar kan tänka oss att stödja förslag om vägtullar. Vi har därför i ett särskilt yttrande redovisat hur vi ser på denna fråga. Vi har också sagt att om inte det allmänna självt klarar av att ge Sverige ett bra vägnät, är vi inte främmande för att andra finansieringsmöjligheter tas i anspråk. Vi har med tanke på framtiden inte råd att låta bli att investera i ett svenskt vägnät. En bra infrastruktur kan ge oss den tillväxt som vi saknar i Sverige men som vi med tanke på framtiden måste ha. Med tanke på satsningen på en ny Svinesundsbro, där en begäran förelåg att få ta ut avgift på den gamla befintliga bron, har vi gått med på detta förslag. Men vi anser att det är nödvändigt att lokalbefolkningen får någon form av gottgörelse om avgift införs. Orsaken är att här inte finns någon annan form av väg att ta sig fram på och att det finns ganska många arbetspendlare som därmed får en betydande nackdel av höjda kostnader. Det förslag som vägverket lagt fram och som sedan regering och utskott ställt sig bakom beträffande en omorganisation av sin verksamhet, anser vi från folkpartiet vara bra. Alla verk behöver se över sina verksamheter för att kunna finna lämpliga och arbetsdugliga organisationer. Herr talman! Folkpartiet liberalerna hoppas att den satsning som vi utgår ifrån att majoriteten verkligen vill göra på det svenska vägnätet nu genom detta betänkande kommer att förverkligas. Det gäller då vägarna i den svenska glesbygden, vägarna efter de stora trafikstråken samt kringfartsleder och trafikförändringar i storstadsregionerna som storstadsutredarna har pekat på. Därmed vill jag yrka bifall till reservation nr 11. För övrigt står vi givetvis bakom de reservationer och det särskilda yttrande som vi i detta betänkande medverkar i.

Herr talman! Olle Östrand påstod att vi tänker dra ned på socialförsäkringssystemet. Det var ett konstigt påstående. På vilket sätt skulle vi göra det? Vi föreslår sjuklön, rehabilitering av sjuka människor och människor som behöver komma tillbaka på arbetsmarknaden, karensperioder samt att man skall se över arbetsskadesystemet. Allt detta har ni gått med på. Nej, snälla Olle Östrand, var god läs på! Olle Östrand sade vidare att vi när det gäller att satsa pengar på infrastrukturen vill göra det utifrån samhällsekonomiska aspekter -- vilket Olle Östrand också anser -- och tillväxtaspekter. Det säger också regeringen. Vad är det för fel med det? Det står i vår reservation nr 4 att man skall satsa pengarna där trafiken finns, och då ger de bäst effekt. Det står ingenting om Stockholmsregionen, Olle Östrand. Det är dock ett av de områden man kan satsa på som ger god effekt. Satsningar på E 3, E 4 och E 6 ger också god effekt. Jag skall nu inte spilla mer tid på att bemöta det som egentligen är litet onödigt att bemöta, eftersom jag tror att Olle Östrand vet att han var ute på svag mark. Jag skall vända mig till Olle Östrand och tacka för de här åren och för den debatt som vi har fått ha tillsammans. Jag vill tacka för en frisk och hederlig debatt och för hans engagemang och kunnighet. Jag känner inte till skälet till att Olle Östrand lämnar riksdagen. Jag vet dock att han är en stor naturälskare och friluftsmänniska, och jag antar att det kan vara ett av skälen. Mina antaganden på den punkten kanske framgår av den visa som jag nu tänker sjunga: älgar och björnar då akta sig får passar nog bättre än mer riksdagsfläng. så spänstig och grann varför han slutar nu, vet bara han kanske ett vägval talar för stigar än vägar här jämt. Med detta önskar jag Olle Östrand lycka till i fortsättningen.

Herr talman! Det finns en hel del att säga om Olle Östrands anförande. Han talade om att det skulle vara bra samhällsekonomi att bygga fler vägar osv. Jag tycker att Olle Östrand borde läsa på om samhällsekonomi litet grand. Vägtrafiken utgör tyvärr en samhällsekonomisk förlust, i synnerhet om man jämför med den konkurrerande järnvägstrafiken. Det rör sig om en förlust på minst 10 miljarder om året. Det kan väl inte vara bra att spä på detta med ytterligare förluster för samhället. Det är minst sagt litet slarvigt uttryckt från Olle Vi reser längre sträckor än vi gjorde förr, men vi reser inte mera i tid. Att vi reser längre talar egentligen för att vi borde åka mera med järnväg, eftersom den är bättre vid längre transporter eller hur? Olle Östrands anförande präglas av avsaknaden av en medveten trafikpolitisk strategi. Det var bara mer av samma vara. När han kom in på godstransportarbetet gick det helt galet. När Olle Östrand skulle beskriva hur godstransportarbetet ser ut i landet började han räkna upp godsmängder, inte transportarbete. Han likställer således en transport av ett ton gods på 200 meter med ett ton gods som går 200 mil och säger att det är lika mycket värt. Det är det naturligtvis inte. Jag är medveten om att man från Åkeriförbundet och andra företrädare för särintressen går ut med sådana siffror i syfte att propagera för sitt eget intresse. Jag tycker dock inte att vi skall upprepa dessa siffror i riksdagen, eftersom de är rena desinformationen. När det gäller godstransportarbetet rör det sig, om jag minns rätt, om totalt 400 miljarder tonkilometer om året. Av det står det kortväga godset, dvs. distributionstrafiken, lastbilstrafiken m.m. under tio mil, för ungefär 10 %. De långväga lastbilarna, som går över tio mil, står för ungefär 24 %, järnvägen för ungefär lika mycket och resten utgörs av sjöfart. Det är en litet annorlunda bild än den som Olle Östrand gav. Ja, vi drar ned på väginvesteringarna. Om man gör stora satsningar på kollektivtrafik och järnvägstrafik får man, som jag sade i mitt anförande, ned vägtrafiken med ungefär 25 %. Då behöver man inte bygga en mängd nya kringfartsleder i hela landet. Då kan man spara på det här anslaget. Så enkelt är det.

Herr talman! Jag skall erkänna en sak nu, Görel Bohlin. Jag är övertygad om att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att i mycket stor utsträckning finansiera våra vägar med drivmedelsavgifter. Jag är också övertygad om att vi i mycket större utsträckning än i dag kommer att lånefinansiera vägarna. Jag brukar säga så här: Det är åt helsike att låna för att höja barnbidragen, men jag kan inte se något fel i att låna pengar till väginvesteringar precis på samma sätt som man lånar pengar för andra investeringar. Jag har naturligtvis svårt att dra i gång en hård replikomgång efter den fina och hjärteknipande visa som Görel Bohlin sjöng för mig. Det är riktigt, Görel Bohlin, att jag tycker om bra vägar. Det är min förhoppning att när vi skriver år 2000 kommer vi att ha ännu bättre vägar i vårt land till gagn för vår tillväxt. Jag skall erkänna att jag också är väldigt förtjust i att promenera på stigar och lyssna på fågelsång och kanske göra litet annat också. Det kommer jag kanske att i större utsträckning göra nu när jag lämnar det här jobbet. Tack skall ni ha.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 26 behandlas vägverkets framtida organisation. Jag har tillsammans med några partikamrater i en motion framfört betänkligheter inför den föreslagna organisationen. Vi är tveksamma till de ekonomiska fördelarna den nya regionindelningen skulle innebära. Vi tror på att samarbetet mellan landets olika vägmyndigheter kan förbättras och förbilligas redan i den organisation som vi har för närvarande. Tyvärr delar inte utskottet denna vår övertygelse. I betänkandet slås fast att vägverkets huvudkontor även i den nya organisationen skall vara lokaliserat till Borlänge. Det är jag tacksam för. Däremot överlåts till vägverkets styrelse att avgöra var de föreslagna regionkontoren skall placeras. Den mellersta regionen -- dit Kopparbergs län hör -- får enligt vägverkets förslag regionkontoret placerat i Sundsvall. Om det skulle bli det slutgiltiga beslutet innebär det att Borlänge genom den nya organisationen i sin helhet förlorar 300 arbetstillfällen. Borlänge är både i dag och tidigare år hårt drabbat av strukturförändringar framför allt inom våra basindustrier. När vägverket, banverket och trafiksäkerhetsverket utlokaliserades till Borlänge var det av regionalpolitiska hänsyn. Jag kan därför inte förstå varför vägverket nu kan föreslå att en regionalpolitisk satsning skall dras tillbaka för att byggas upp någon annanstans, nämligen i Sundsvall. Om det blir en organisation med ny regionindelning skall naturligtvis mellersta regionkontoret placeras i Falun--Borlängeregionen. Flera frågor dyker upp. Man frågar -- för det första: 400 miljonerna på detta sätt? För det andra: Är det rätt mot en kommun som satsat stora pengar och mycken möda och omtanke på att ta emot ett helt verk, försett de anställda med bostäder, barnomsorg, sysselsättning för medföljande make Borlänge håller vi som bäst på att bygga upp ett transporttekniskt centrum. I detta centrum är vägverket i sin nuvarande skepnad en av kuggarna. Visst! Nog klarar vi av att gå vidare ändå, men både de praktiska och teoretiska förutsättningarna för forskning och utveckling försvagas. De satsningar som gjorts av olika intressenter har gjorts med vägverket i åtanke. Jag frågar mig: Vet den vänstra handen inom våra byråkratier vad den andra sysslar med? Herr talman! Jag har inte för avsikt att upprepa mina motionskrav i ett yrkande här i kammaren. Däremot har jag en förhoppning om att vägverkets styrelse verkligen sätter sig in i konsekvenserna av den föreslagna omorganisationen innan den fattar definitiva beslut. I både tillväxtpropositionen och utskottsbetänkandet står att vägverkets styrelse vid en förnyad bedömning skall göra både regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska överväganden. Eftersom Olle Östrand är ledamot av vägverkets styrelse och dessutom utskottets talesman här i kammaren är jag övertygad om att vägverkets organisation kommer att bli grundligt bearbetad och behandlad på vägverkets styrelsesammanträden framöver. Herr talman! Jag är inte ledamot i trafikutskottet, men vill ändå passa på tillfället att önska Olle Östrand lycka till i hans fortsatta partiarbete och politiska arbete efter denna riksdagsperiod.

Fru talman! Under de senaste årtiondena har det skett en mycket stor förändring av den psykiatriska vården i Sverige. Det gäller alldeles särskilt under 80-talet, då utvecklingen har gått mycket snabbt i fråga om avvecklingen av institutionsplatser och en övergång till öppna vårdformer. Förändringen har inte minst gällt tvångsvården, som vi nu behandlar, där antalet under en viss dag inneliggande patienter kraftigt har minskat. För att ta ett exempel kan jag nämna att detta antal 1967 var 21 000 och 1988 Också organisationen har förändrats, liksom innehållet i vården. Det har blivit allt vanligare att de psykiatriska vårdenheterna är integrerade i övriga sjukvården. En sektorisering pågår, som syftar till att ge en klinik ansvar för såväl den slutna som den öppna vården inom ett geografiskt område. Det synsätt som numera tillämpas grundar sig på vetskapen att det vanligtvis behövs såväl medicinsk som psykologisk och social kunskap för att på bästa sätt kunna hjälpa en patient. Det har alltså skett en hel del som gör det nödvändigt med en korrigering av lagstiftningen på området. Detta har vi vetat länge, och det är bl.a. detta som har gett anledning till flera utredningar. När propositionen sent omsider kom var det ändå med blandade känslor vi i centern tog emot den. När man gör en så omfattande förändring av lagstiftningen som detta ändå är fråga om, är det verkligen viktigt att man utgår från ett underlag som är väl underbyggt, som är aktuellt och som utvecklingen inte allredan har sprungit ifrån. Här finns det, menar vi, anledning att komma med invändningar. Förslaget bygger till stor del på socialberedningens betänkande Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten, som lämnades 1984. Beredningens arbete byggde i sin tur i viktiga delar på utredningen Psykiskt störda lagöverträdare från 1977 och socialstyrelsens LPV-förslag från samma år.

I stället för att företa en ny utredning, som inte skulle behöva vara särskilt omfattande i tid men som skulle kunna ge en uppdatering av fakta på området -- vilket vi från centern tidigare har föreslagit -- har man försökt krångla sig fram genom ett par hearings och ett antal sammankomster. Utan att vara särskilt pessimistisk befarar jag att det kommer att uppstå en hel del behov av förändringar på flera punkter. Detta måste man i och för sig acceptera men givetvis bara under förutsättning att det inte går ut över patienterna, över deras möjligheter till vård och över deras rättssäkerhet. Det är självfallet dessa aspekter som skall dominera vårt ställningstagande. I förslaget vill man ta bort sjukdomsbegreppet och jämställdhetsbegreppet och ersätta detta med ''allvarlig psykisk störning''. Det här är en svår fråga, det vill jag gärna erkänna. Det kan å ena sidan finnas ett intresse av att få ett samlingsbegrepp som inrymmer också de tillstånd som i dag faller under jämställdhetsbegreppet, men å andra sidan ser jag en risk i att i sammanhanget slopa ordet ''sjukdom''. Vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att finna ett närmast omänskligt sätt att se på psykiskt sjuka personer. Tillståndet betraktades då som något skamligt och avskyvärt och som något man egentligen inte ville erkänna och i varje fall inte kalla sjukdom. Sjukdomsbegreppet som senare kom var mot den bakgrunden ett viktigt steg framåt i attitydutvecklingen. Vi får naturligtvis inte fatta ett beslut som innebär att vi tar ett steg bakåt. Jag menar att vi måste vara mycket uppmärksamma på detta. Både i propositionen och i utskottets betänkande framhålls att det nya begreppet är avsett att vara snävare än ''psykisk sjukdom''. Olika bedömare, såväl medicinska som juridiska, gör emellertid var för sig helt motsatta tolkningar. Många räds för att effekten kan bli att fler kommer att omfattas. Det här är ju en rättssäkerhetsfråga, där gränserna inte får vara så flytande, så mångtydbara. Även lagrådet har haft synpunkter på detta, och man har pekat på det paradoxala i att de specialindikationer som tidigare införts just för att begränsa personkretsen nu helt slopas. Vi har från centern föreslagit att det nya begreppet bör förenas med indikationer som närmare anger vilka förutsättningar som skall gälla för att lagen skall vara tillämplig. Detta berörs i reservation nr 2. Jag tänker nu, fru talman, ta upp frågan om domstolsorganisationen. Det föreslås alltså att nuvarande organisation med utskrivningsnämnd och psykiatrisk nämnd skall upphöra och ersättas med allmän förvaltningsdomstol. Jag menar att detta är den mest ingripande förändringen i hela propositionen, och det är i samband med denna förändring som man tar de största riskerna om man hamnar fel. Det som är tänkt att öka den enskildes rättssäkerhet kan nämligen eventuellt få motsatt effekt. Man kan inte säga att det finns några särskilt kraftfulla motiv för förändringen, utan jag skulle i stället vilja kalla dem utomordentligt svaga. Det är snarast fråga om en vilja att inordna denna verksamhet i det allmänna domstolsväsendet samt en viss farhåga för att nuvarande organisation vid en internationell prövning kanske inte anses hålla måttet. Jag vill hävda att den uppfattning som kommer fram i justitieutskottets yttrande -- nämligen den rent juridiska -- i alltför hög grad har kommit att prägla hela synsättet i propositionen och senare också i utskottet. Man har med andra ord gjort själva frihetsberövandet till det primära och till det allt övergripande, och man har alltför mycket bortsett från att det ju faktiskt handlar om sjuka människor, ofta svårt sjuka, som behöver vård men som själva vid tillfället saknar den insikten. I många fall handlar det om att rädda liv. För att kunna avgöra om en människa är sjuk eller hur sjuk hon är behövs det medicinsk expertis, och det finns inte i domstolarna. Sådan finns emellertid i utskrivningsnämnderna och i psykiatriska nämnden. Med den sammansättning som nämnderna har och där ordföranden skall ha omfattande domarerfarenhet tillgodoses också de juridiska anspekterna. Det har också lagrådet påpekat samtidigt som man har framhållit fördelarna med att särskilda organ handlägger dessa frågor, organ där ledamöterna får särskilt stor erfarenhet av frågorna och stor insikt om de förhållanden som bör inverka på bedömningen. Jag tänker inte gå in på alla de argument för bibehållande av nuvarande instansordning som framhållits på olika sätt och -- det vill jag betona -- av nästan hälften av alla remissinstanser. Det skulle ta alltför lång tid. Men en sak är säker: Om man vill byråkratisera och dramatisera handläggningen av frågorna, då skall man överföra dem till domstol. Jag har emellertid svårt att inse att det ligger i patienternas intresse. Hos utskrivningsnämnderna har exempelvis en nära anhörig till patienten rätt att föra patientens talan om inte patienten själv kan göra det. Detta kommer inte att gälla för länsrätterna. En utskrivningsnämnd får, om det anses ligga i patientens intresse, exempelvis ta upp en fråga om utskrivning utan att patienten krävt detta eller besluta om utskrivning trots att patienten bara begärt permission. Någon sådan möjlighet kommer naturligtvis inte att finnas hos länsrätten. Om man ser till de rent praktiska möjligheterna för länsrätterna att hinna handlägga dessa ärenden inom acceptabel tid måste man inse svårigheterna. Man har nämligen inte på långa vägar räknat med den ärendemängd som all sannolikhet talar för och inte heller tillnärmelsevis de kostnader som kommer att bli aktuella. Bland de remissinstanser som motsätter sig förslaget om ny instansordning finns förutom utskrivningsnämnderna flera allmänna domstolar, socialstyrelsen, läkarorganisationerna, JO och hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Så gott som alla som har insikt i de medicinska aspekterna, vilket alltså är det primära för patienterna, har gått emot förslaget. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 11. Om det yrkandet skulle falla i omröstningen har centern ett andrahandsyrkande, som tas upp i reservation nr 12 och som gäller psykiatrisk kompetens i länsrätten. Om det i fortsättningen blir länsrätterna som skall handlägga frågorna om psykiatrisk tvångsvård är det enligt vår mening ett absolut villkor att en psykiatrisk expert ingår i rätten. Här går propositionen åter emot lagrådets mycket bestämt uttalade mening i frågan. Inom parentes sagt finner jag det mycket märkligt att man i ett sådant här ärende på punkt efter punkt går emot lagrådets bestämda uppfattning. Jag måste säga att det är något våghalsigt. Lagrådet skriver i sitt yttrande följande: ''Om inte patientens ställning i processen skall bli svagare än enligt nuvarande ordning, är det ofrånkomligt att länsrätten förstärks med en erfaren psykiater som ledamot av rätten''. Men vad säger statsrådet? Jo, det sägs att frihetsberövande till följd av allvarlig psykisk störning inte på ett så grundläggande sätt skiljer sig från andra administrativa frihetsberövanden att man bör ha en särskild sammansättning i domstolen. Jag hade svårt att inte bli upprörd när jag läste detta. Återigen negligerar man förekomsten av sjukdom i sammanhanget, vilket gör att de här fallen högst väsentligt skiljer sig från andra s.k. administrativa frihetsberövanden. Jag yrkar bifall också till reservation nr 12. När det sedan gäller innehållet i vården, eftervård, stödjande social verksamhet, osv. vill jag mildra tonen. Jag är glad över att vi i utskottet har kunnat föra en konstruktiv diskussion omkring de här frågorna, så att vi har kunnat enas omkring det allra mesta och att det också görs ett antal tillkännagivanden till regeringen. Vi har i stort sett varit överens om att det inte är så enkelt att bara avveckla psykiatriska slutenvårdsplatser och utgå från att patienterna mår mycket bättre bara de får vistas ute i samhället. En förutsättning är nämligen att det finns sociala kringresurser, att det finns en bra öppenvårdsverksamhet och goda eftervårdshem, bra samverkan mellan kommuner och landsting, osv. Allt det här är ju också en förutsättning för att propositionens intentioner, dvs. att färre skall vårdas i sluten vård, skall kunna förverkligas. Vi har tagit upp de här frågorna i flera centermotioner, och vi har också tagit upp behoven av differentierad vård inom psykiatrin. Det finns annars en risk för att denna möjlighet delvis går förlorad i samband med sektoriseringen. Vi har dessutom tagit upp behoven av personalutvecklande insatser. Vi har som sagt ägnat mycket tid åt de här frågorna i utskottet. Jag tror att de diskussioner och utfrågningar som vi har haft borgar för att vi inte kommer att släppa intresset utan vi kommer att följa utvecklingen noggrant. Jag tycker också att det är bra att möjligheten att utfärda vårdintyg utvidgas i förhållande till propositionen och att det nu föreslås innefatta inte bara särskilt utsedd överordnad landstingskommunal läkare utan också andra läkare i allmän tjänst. Jag tror att det är nödvändigt för att detta skall kunna fungera smidigt och patienternas rättssäkerhet skall bibehållas. Jag vill också något beröra frågan om försöksutskrivning där vi från centern har en motivreservation med anledning av en motion av Hans Göran Franck. Vi har varit mycket tveksamma till att avveckla försöksutskrivningsinstrumentet. Den argumentering som utskottet anför i det här sammanhanget har vi inte kunnat ställa oss bakom. Det råder inget tvivel om att för ett begränsat antal patienter är försöksutskrivning, med villkor att uppehålla viss kontakt med sjukhuset, en förutsättning för att de skall kunna vistas ute i samhället och föra ett tämligen normalt liv. Eftersom de om kontakten bryts med sjukhuset ofta direkt upphör med medicinering eller förfaller till alkoholbruk, vilket för deras del kan vara den utlösande faktorn till skov, är alternativet längre vårdtider inom slutenvården. För dessa patienter är alltså försöksutskrivningsinstrumentet inte ett ytterligare tvångsmoment utan en möjlighet till ökad frihet. I vår reservation säger vi att det finns anledning att med största uppmärksamhet följa den här frågan. Jag är givetvis också glad för det tillkännagivande som föreslås beträffande läkares underrättelseskyldighet till närstående när en patient som uppfattas som farlig för vederbörande lämnar sjukhuset. Jag har klart för mig att det i läkarinstruktionen ingår en viss underrättelseplikt. Genom riksdagens uttalande i denna fråga bör det framgå att plikten bör framstå tydligare så att den kan fungera bättre än den gör i dag. Fru talman! När det gäller den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten kan jag instämma i vad de båda föregående talarna har sagt. Jag nöjer mig nu med att yrka bifall till reservationerna nr 11 och 12.

Fru talman! Till Per Stenmarck skulle jag bara mycket kortfattat vilja säga att om man vill ha en restriktiv tillämpning tror jag inte att man kan komma närmare detta än om man helt utesluter möjligheten att tillämpa detta genom att ta bort det.

Fru talman! Om man lägger ned rättspsykiatriska kliniker är risken alldeles uppenbar att man raserar mycket av det kunnande som finns. Man blandar ihop olika discipliner på ett utomordenligt olyckligt sätt och man eftersätter forskningen. Anledningen till att jag påpekar detta just nu är att ett ändrat ställningstagande för miljöpartiet skulle kunna ändra majoritetsförhållandena. Anita Stenberg säger att tiden får utvisa vilket som är riktigt. Ja, det är sant, men möjligheten blir faktiskt bättre om miljöpartiet och Anita Stenberg väljer att följa motionen 17. Det skulle ge oss några års rådrum för att nå en långsiktig lösning på detta problem.

Fru talman! Missuppfattade jag Rosa Öst när hon sade att patienterna ofta är sjukare när de kommer in i dag än de var tidigare? Det var en av anledningarna till att det finns fler konverteringar i dag -- det var ju motiveringen. Jag tycker inte det är en bra vård när det utvecklar sig åt det hållet. Till Barbro Westerholm: Vad vi i miljöpartiet vill är att man försöker att undvika att patienterna blir beroende av en vård som neuroleptika. Det kan inte vara okänt för Barbro Westerholm att många patienter inte mår bra av neuroleptika, och att det tydligen är mycket lätt att överdosera. Det finns många patienter inom patientorganisationerna som klagar mycket över neuroleptikabehandlingen. Det finns också de som tycker de har fastnat i neuroleptikafällan och inte kommer ur den.

Fru talman! Sedan 1960-talet, då den nuvarande särskilda lagstiftningen om psykiatrisk vård utan samtycke kom till och huvudmannaskapet för den psykiatriska vården fördes över från staten till landstingen har stora förändringar skett. Kunskaperna om möjligheterna att förebygga, bota och lindra psykiska sjukdomar har förbättrats. Resurserna inom den psykiatriska vården har byggts ut och kompetensen har höjts. En integration med övrig hälso och sjukvård har skett och samarbetet med kommunernas socialtjänst har förstärkts. En förskjutning mot insatser i öppnare former har skett. Inslaget av tvångsåtgärder har väsentligt reducerats och patientens ställning och medinflytande har stärkts i en fortgående demokratiseringsprocess där inte minst klientorganisationerna spelat en viktig roll. Dessa genomgripande förändringar ligger till grund för den förändring av den psykiatriska tvångsvården som nu föreslås. En viktig utgångspunkt för en ny lagstiftning är att den ska utgöra ett komplement till den grundläggande regleringen i hälso och sjukvårdslagen, som är tillämplig på all psykiatrisk vård. Enligt denna lag skall hälso och sjukvården vara ett fritt, öppet och demokratiskt system med trygghet och rättssäkerhet. Huvudprincipen är att den enskilde själv avgör om han vill anlita hälso och sjukvården eller inte. Alla skall ges vård på lika villkor. Insatserna skall bestämmas utifrån behoven och inte med hänsyn till var man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. För att undvika mer genomgripande åtgärder är förebyggande och tidigt insatta vårdåtgärder av största betydelse. Den psykiatriska tvångsvården har minskat kraftigt i omfattning under 1980-talet. I slutet av 1970-talet omfattades mer än var tredje inneliggande patient inom psykiatrin av tvångsvårdslagstiftningen. 1983 hade andelen tvångsintagna sjunkit till var femte patient. Vid den senaste patientinventeringen hösten 1988 hade en ytterligare minskning skett så att var sjätte patient var tvångsintagen. Denna utveckling är positiv. Den psykiatriska vården skall i första hand inriktas på att motivera patienterna att frivilligt medverka till stöd och behandling. Dock kan vi inte slopa varje möjlighet till psykiatrisk tvångsvård. Det skulle innebära att vi avsade oss möjligheten att hjälpa människor i svårt utsatta situationer. Det skulle strida mot grundläggande humanitet och medmänsklighet. Samtidigt måste en sådan vård utformas så att riskerna för den personliga integriteten minimeras. Tvångsvårdstiderna skall vara så korta som möjligt och aktivt användas för att ge den behandling och det stöd som behövs för att vården skall kunna övergå i frivilliga former. LSPV har varit i kraft i drygt två decennier. Ett flertal utredningar har föreslagit förändringar av lagen. Bexeliuskommittén lade ett reformförslag för psykiskt störda lagöverträdare 1977. Samma år slutförde en arbetsgrupp inom socialstyrelsen en översyn av LSPV, varvid ett förslag till ny lagstiftning presenterades. I sitt betänkande gjorde socialberedningen en omfattande genomgång av den psykiatriska tvångsvården med utgångspunkten att lagstiftningen måste bygga på de principer och idéer som präglar den psykiatriska vården i dag. Beredningen föreslog att nuvarande lag skulle ersättas av tre nya lagar. En lag som tar sikte på behovet av akut, kortvarig vård vid allvarliga psykiska störningar, en lag som gäller behovet av adekvata vårdformer för psykiskt störda lagöverträdare samt en tredje lag som gäller skyddsregler för vissa patienter med nedsatt mental förmåga. Det föreliggande lagförslaget bygger i allt väsentligt på de principer som kom till uttryck i socialberedningens förslag. En del förändringar finns dock. Regeringen har t.ex. valt att inte lägga fram någon skyddslag för senildementa och regeringen har inte följt beredningens förslag om att tvång uteslutande skall få användas vid akut behov av vård. Fru talman! Så till själva lagförslaget, socialutskottets betänkande och de reservationer som finns med anledning av detta betänkande. Ett stort antal motioner från allmänna motionstiden och med anledning av propositionen rör psykiatrins utveckling i stort. De handlar om adekvata boendeformer för människor med psykiska problem, om behovet av öppna och halvöppna vårdformer, om behovet av en bättre samverkan mellan olika myndigheter, inte minst mellan psykiatrin och socialtjänsten, om behovet av differentiering och specialisering inom den sektoriserade psykiatrin, om behovet av psykoterapeutiska resurser samt om behovet av fortbildning. Utskottet konstaterar att utvecklingen inom den psykiatriska vården har gett betydande välfärdsvinster i form av en bättre vård och en högre livskvalitet för människor med psykiska problem. Samtidigt finns fortfarande betydande brister kvar. Den öppna vården måste byggas ut för att behovet av tvångsvård ytterligare skall kunna minska. Innehållet i den slutna vården behöver utvecklas, och samarbetet mellan myndigheterna förbättras. Många av de här problemen behandlas för närvarande av den av regeringen tillsatta psykiatriutredningen, men flera av frågeställningarna är sådana att de redan nu bör kunna beaktas av regeringen. Detta vill utskottet ge regeringen till känna. En reservation handlar om en lag om skydd för dementa. Reservanterna menar att regeringen bör intensifiera ansträngningarna att utarbeta en sådan lag. Regeringen anser för sin del att det förslag som socialberedningen lagt fram inte kan ligga till grund för en ny lagstiftning. Det har visat sig att det är ett problemområde som är rättsligt svårbemästrat. Inte minst är det problem att avgränsa den personkrets som skulle omfattas av en sådan lag. Utskottet delar regeringens bedömning men vill samtidigt peka på den omfattande förändring som för närvarande sker inom demensvården. Nya gruppboende för senildementa startas, dagvården byggs ut, arbetet på ålderdomshemmen och inom den öppna hemtjänsten förändras. Dessa förändringar och tekniska förändringar, t.ex. när det gäller trygghetslarm, minskar behovet av skyddsåtgärder av den natur som reservanterna eftersträvar. Vi ser med andra ord positivt på det utvecklingsabete som pågår, och vi tror att skyddet för de dementa kan lösas inom ramen för detta arbete. Om det skulle visa sig att så inte är fallet, får behovet av lagreglering på nytt övervägas. Begreppet psykisk sjukdom och därmed jämställd psykisk abnormitet ersätts av samlingsbegreppet allvarlig psykisk störning -- detta för att anpassa begreppsbildningen till ett modernt synsätt, som är grundat på ökade kunskaper om orsakerna till uppkomsten av psykisk ohälsa. Det nya begreppet framhäver inte bara den rent medicinska sidan av den psykiatriska vården, som det gamla begreppet gjorde, utan framhäver även psykologiska och sociala faktorer, vilka ofta samspelar och förstärker varandra. Begreppet allvarlig psykisk störning är avsett att vara ett snävare begrepp än det nuvarande begreppet psykisk sjukdom i LSPV. Vilka psykiska tillstånd som skall kunna föranleda tvångsvård kan inte på ett uttömmande sätt anges i lagtexten. Enligt propositionen bör socialberedningens redovisning av sådana pyskiska tillstånd som kan föranleda tvångsvård tjäna som vägledning. Dessutom är det viktigt att socialstyrelsen noga följer tillämpningen av den nya lagstiftningen i sin tillsynsverksamhet, och att socialstyrelsen kommer med ytterligare vägledning om behov uppstår. I en reservation förordas att begreppet allvarlig psykisk störning skall förenas med specialindikationer, som skall ange förutsättningarna för lagens tillämplighet. Det anser inte utskottet. De villkor som skall gälla för tvångsvård, dvs. förutom att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, att patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning och att patienten motsätter sig denna vård är fullt tillräckliga. Omgivningsskyddet tas upp i en annan reservation. Reservanterna vill att behovet av skydd skall få en mer självständig ställning och hänvisar bl.a. till lagrådets yttrande. I propositionen har regeringen tagit hänsyn till lagrådets yttrande genom att, vid bedömningen av om patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, det skall beaktas om patienten på grund av psykiska tillstånd är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Denna farlighetsbedömning har sin utgångspunkt i den enskildes vårdbehov, vilket utskottet finner naturligt. Detta innebär inte att omgivningsskyddet tillmäts ringa eller väsentlig indirekt betydelse. Det går att förena grundsynen att tvångsingripande görs utifrån patientens behov med vederbörlig hänsyn till patientens närstående och omgivning i övrigt. Regeringen föreslår i propositionen en begränsning av vilka läkare som skall få fatta beslut om att en patient skall tas om hand för undersökning. Sådana beslut skall enligt förslaget endast få fattas av läkare som enligt beslut av landstingskommun har befogenhet därtill. Anledningen är att ett beslut om undersökning av en person mot dennes vilja är ett allvarligt intrång i den enskildes integritet. Utskottet delar denna principiella inställning och avvisar därför kraven på att privatpraktiserande läkare skall kunna fatta dylika beslut. Däremot anser utskottet att det skall vara möjligt för t.ex. en läkare på en kommunal alkoholmottagning att fatta sådana beslut liksom för läkare i primärvård under kommunalt huvudmannaskap. Därför föreslår utskottet en förändrad lydelse av 4 §. Frågan om möjlighet till konvertering från frivillig vård till tvångsvård skall finnas kvar eller inte har under många år varit omtvistad. Socialberedningen föreslog att möjligheten skulle tas bort, men en majoritet av remissinstanserna är negativa till socialberedningens förslag. Mot möjligheten till konvertering kan anföras att den kan användas som påtryckningsmedel och att gränsen mellan frivilligvård och tvångsvård blir oklar. Huvudargumentet för en konverteringsmöjlighet är att man undviker en osmidig hantering i de fall där patienten vill lämna sjukhuset men det står klart att fortsatt sjukhusvård är oundgängligen nödvändig. I regeringens förslag begränsas möjligheten till konvertering till att gälla bara i de fall då patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras att allvarligt skada sig själv eller någon annan. Till detta kommer att en rättslig prövning bör ske i nära anslutning till konverteringsbeslutet. Utskottet ställer sig bakom detta förslag men vill samtidigt ge regeringen till känna att en utvärdering av hur de nya bestämmelserna tillämpas görs och redovisas för riksdagen inom två år efter det att den nya lagstiftningen trätt i kraft. När det gäller vilken behandling som skall ges i skilda sammanhang, anser utskottet att detta inte närmare kan regleras i lag. Utgångspunkten skall vara att behandlingsåtgärderna står i överensstämmelse med vetenskap och beprövade erfarenhet, att samråd skall ske med patienten om hans tillstånd inte gör det omöjligt och att behandlingsåtgärderna anpassas till vad som krävs för att uppnå det angivna syftet med tvångsvården, nämligen att se till att den som är i oundgängligt behov av psykiatrisk vård och motsätter sig den blir i stånd att frivilligt medverka till fortsatt stöd och fortsatta behandlingsåtgärder. I lagförslaget sägs att frågorna om psykiatrisk tvångsvård i fortsättningen skall prövas av domstol och att denna prövning bör ske i allmän förvaltningsdomstol. Hittills har prövningen gjorts i utskrivningsnämnderna. Föredragande framhåller dock att utskrivningsnämnderna fullgjort sina grannlaga uppgifter på ett sätt som tjänar all respekt. Frågan om nämndernas verksamhet kommer emellertid i ett nytt läge när man nu bygger ut den rättsliga prövningen i mål om psykiatrisk tvångsvård. Föredraganden, liksom justitieutskottet i sitt yttrande, framhåller risken för att prövningen inte nämnd i visst fall inte skulle uppfylla kraven i 1950 års Europakonvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Socialutskottet delar denna uppfattning. Det saknas anledning att i onödan ha ett regelsystem som i något hänseende ens kan tangera de yttre gränserna för det tillåtna enligt konventionen. Detta problem skulle i och för sig kunna lösas genom att den nuvarande nämndorganisationen byggdes ut och förfarandereglerna ändrades. Men en sådan lösning skulle stå i konflikt med önskemålet att i så stor utsträckning som möjligt undvika specialdomstolar. Länsrätterna, som i dag handlägger ärenden enligt LVU och LVM, bör vara väl skickade att också pröva ärenden rörande psykiatrisk tvångsvård. Det råder enighet om att länsrätterna i sin bedömning skall ha tillgång till psykiatrisk kompetens om sådant behövs. Frågan är emellertid om personer med denna kompetens skall ingå i rätten eller om till rätten fastknutna sakkunniga skall kunna bistå rätten vid yttrande och även kunna höras vid muntlig förhandling. Föredragande har fastnat för den senare lösningen och får medhåll av justitieutskottet. Socialutskottet gör samma bedömning. Den psykiatriska kompetens som rätten behöver ha tillgång till bör tillföras rätten genom förordnande av sådana sakkunniga. Väl att nämna är att rätten många gånger kan behöva tillgång även till annan kompetens, t.ex. social kompetens. Det är rimligt att rätten vid dessa tillfällen vid förhandlingar inhämtar uppgifter från personer med denna kompetens. Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till lagförslaget om psykiatrisk tvångsvård för lagöverträdare. Socialutskottet finner det tillfredsställande att den bristande överensstämmelse som nu finns mellan den straffrättsliga regleringen och den administrativa vårdlagstiftningen enligt lagförslaget nu undanröjs. Begreppet allvarlig psykisk störning föreslås bli det begrepp som ligger till grund för såväl den allmänna regleringen som psykiatrisk tvångsvård för lagöverträdare. I lagförslaget tas möjligheten till försöksutskrivning bort. Den nuvarande modellen är knappast förenlig med det stränga rekvisitet för tvångsvård som gäller i den nu föreslagna lagen. I stället bör en smidig övergång från tvångsvård till frivillig vård kunna tillgodoses genom att permissionsregleringen byggs ut, så att patienter i vissa fall kan få tillstånd att tillbringa resterande tid av tvångsvårdsperioden utanför vårdinrättningen. Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen. Det gäller möjligheten att snabbt underrätta målsägande om patient som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och som har avvikit från sjukvårdsinrättningen. I dag sker sådan underrättelse genom polismyndigheten. I likhet med vad justitieutskottet sagt anser socialutskottet att det finns anledning att överväga en skyldighet för chefsöverläkaren att i vissa fall underrätta målsäganden i samband med rymning. Sådana överväganden bör lämpligen ske i samband med en översyn av sekretesslagen. Utskottet gör också ett tillkännagivande och en ändring i lagen om psykiatrisk tvångsvård i frågor som är gemensamma för lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Utskottet anser att ett litet antal platser av den typ som finns vid den fasta paviljongen i Västervik kan komma att behövas också i framtiden. Det kan finnas skäl att begränsa vården med särskilda krav på slutenhet till en enda enhet, en riksenhet. Detta ger utskottet regeringen till känna. Utskottet föreslår att 15 § lagen om psykiatrisk tvångsvård kompletteras med ett andra stycke enligt vilket regeringen kan bestämma att vård får ges även på andra institutioner än sådana som har landstinget som huvudman. Dispens bör dock få ges bara då synnerliga skäl föreligger. Möjligheten bör dock inte få föreligga i fråga om patienter som genomgår rättspsykiatrisk vård. Herr talman! Vi har också att behandla ytterligare ett förslag som har beröring med den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården, nämligen förslaget om rättspsykiatriska undersökningar. Det rättspsykiatriska undersökningsväsendet har under lång tid kännetecknats av problem. Framför allt har problemen gällt långa väntetider för genomförande av undersökningarna. Patienter som har varit färdigutredda har i vissa fall varit kvar länge på klinikerna på grund av att mottagande allmänpsykiatriska kliniker inte har kunnat bereda plats. Kvaliteten på undersökningarna har varit ojämn och inte alltid lika på olika kliniker. I jämförelse med vad som gäller för personalen inom den allmänpsykiatriska verksamheten har personalen inom den rättspsykiatriska verksamheten fått bara litet fortbildning. Det har varit svårt att rekrytera specialkompetenta läkare till verksamheten. Konstitutionsutskottet, justitieutskottet och socialutskottet har liksom JO gång efter annan funnit anledning att påtala de rådande missförhållandena inom den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Verksamheten har varit föremål för ett antal utredningar. Dessa har gällt såväl huvudmannaskapet som verksamhetens innehåll. Därför är det tillfredsställande att regeringen nu har lagt fram ett sedan länge efterlyst förslag, som syftar till att komma till rätta med de hittillsvarande problemen. Följaktligen är det ologiskt att nu avstå från att fatta beslut för att i stället ytterligare utreda frågan, vilket föreslås i en reservation från folkpartiet. Huvudmannaansvaret för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten har utretts vid flera tillfällen. Det har funnits förslag om att landstingen skall överta verksamheten, men också förslag om att denna skall kvarstå under statligt huvudmannaskap. Gemensamt för så gott som alla som har behandlat frågan är emellertid att man förordar ett närmande till den rättspsykiatriska vården. Denna inställning har också präglat socialutskottets tidigare yttranden. Därför är det förvånande att en stor grupp reservanter inte bara vill ha ett fortsatt statligt huvudmannaansvar, den uppfattningen delas av alla i socialutskottet, utan dessutom att undersökningarna bara skall få utföras av staten. Således avvisar reservanterna både de befintliga och de i propositionen föreslagna avtalen med sjukvårdshuvudmännen. Man vill i stället, efter all kritik som man har framfört, behålla exakt samma organisation som i dag. Skälet sägs vara att en samordning med den allmänpsykiatriska vården innebär flera nackdelar i rättssäkerhetsavseende, eftersom den läkare som gör undersökningen också kan komma att bli ansvarig för vården av patienten och eftersom landstingen kan komma att påverkas av utredningarnas resultat. De som har att göra den rättspsykiatriska undersökningen har att göra en rent medicinsk bedömning. Rättssäkerhetsaspekterna är inte alls nya. De har prövats vid flera undersökningar. Frågan kom också upp vid justitieutskottets utfrågning i april 1990. I dessa sammanhang har det framkommit att någon fara för rättssäkerheten inte föreligger, och detsamma hävdar regeringen. Utskottet delar denna uppfattning. Däremot kan man med fog hävda att de problem som nuvarande organisation har varit och är behäftad med i vissa fall är en fara för rättssäkerheten. Utskottet vill dock kraftigt understryka att någon avveckling av statliga resurser inte får ske utan att det finns fullt tillfredsställande garantier för att rättspsykiatriska undersökningar kan ske inom de tidsfrister som lagen anger. Vidare förutsätter utskottet att regeringen i sitt ställningstagande till frågan om nedläggning av psykiatrisk klinik eller station väger in de följder en nedläggning får för personalen vid den berörda kliniken eller stationen. Detta ger utskottet regeringen till känna. Slutligen: I en reservation avvisar vänsterpartiet möjligheten att med ett s.k. § 7-intyg döma någon till rättspsykiatrisk vård utan utskrivningsprövning. Den s.k. § 7-undersökningen som skall bedöma en persons behov av rättspsykiatrisk vård skall enligt förslaget vara mer utförlig än tidigare undersökningar. Endast läkare som är behöriga att avge utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning skall vara behörig att företa en § 7-undersökning. Den föreslagna ordningen för att utröna behovet av rättspsykiatrisk vård motsvarar väl den ordning som gäller enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande om psykiatrisk tvångsvård, m.m., och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Problemet med rättspsykiatrin är ju inte att det har varit ett statligt huvudmannaskap utan regeringens styvmoderliga behandling av rättspsykiatrin. Man har lekt katt och råtta med den. Det har dragits in resurser och det har skapats en osäkerhet i arbetssituationen. Detta har också varit en av orsakerna till köerna när det gäller rättspsykiatrin. Som jag sade i mitt inledande anförande har vi kommit fram till att det rättssäkraste systemet, naturligtvis med en kvalitetsmässigt bra rättspsykiatri, är det som vi föreslår i reservationen, dvs. statligt huvudmannaskap. Sedan till frågan om dementa och lagstiftningen. Socialberedningens förslag var kanske inte bra. Men sedan har ju regeringen haft sju år på sig och borde därför rimligen ha kunnat arbeta fram ett bättre alternativ. Jag tycker att man kryper undan sitt ansvar när man säger att det byggs upp på ett annat sätt och att det hela nog kan organiseras annorlunda. Det kvarstår ett behov. Det rör sig kanske inte om så många. Precis som inom rättspsykiatrin gäller tvånget få, men det är mycket viktigt att det regleras i lag hur frihetsberövandet skall ske. Jag tycker att man försätter personalen i en mycket svår situation, då personalen saknar lagstöd för hur frihetsberövandet skall genomföras.
Herr talman! Jag tycker att det var positivt att Jan Andersson påpekade de förändringar som har gjorts under utskottsarbetet. En hel del har tillförts. Det finns också några områden där vi borde ha kunnat gå längre och där socialdemokraterna skulle ha kunnat medverka i en positiv process. Det gäller bl.a. det första initiativet för att så småningom få en lag till skydd för dementa. Vidare gäller det en mera rättssäker behandling beträffande domstolshanteringen. Framför allt borde vi ha kunnat komma längre när det gäller det s.k. omgivningsskyddet. Vid en sådan här lagstiftning måste man också tänka på ett skydd för de närstående, ett s.k. omgivningsskydd. Det finns många exempel på fall där personer med allvarliga psykiska störningar har utgjort en omedelbar fara för familjemedlemmar och andra närstående. Det är just detta som kräver en klarare lagstiftning än den som regeringen har föreslagit och som utskottets majoritet har ställt sig bakom. Enligt lagrådet bör utgångspunkten vara att skyddet för närstående och omgivning skall ges en mera självständig betydelse vid prövning av tvångsvård, men en sådan förändring motsätter sig socialdemokraterna. Låt mig fråga Jan Andersson: På vilket sätt anser ni att man skall skydda de i detta fall svårt utsatta människorna? Lagrådet har ju tidigare gjort bedömningen att den lagstiftning som regeringen har föreslagit inte räcker till, och regeringen har inte fullt ut tillgodosett lagrådets krav.
Herr talman! Jag upplever att det finns en övertro på att brister i verksamheten, det må vara nästan vad som helst, skall lösas med omorganisation och med förändring av huvudmannaskap. Detta gör man liksom rakt över hela linjen, utan att se till verksamhetens innehåll och vilka konsekvenser det får. Jag tycker att vi i socialutskottet kan dra en nyttig lärdom av vad det innebar för vården av de svårt störda ungdomarna när man gick ifrån ett statligt huvudmannaskap till att låta landstinget och i sista hand kommunerna ta ansvaret för denna. Det är också en sådan här liten, exklusiv verksamhet. Vi har i socialutskottet kunnat konstatera att det inte gick bra. Verksamheten lämpar sig inte för denna organisation. Innehållet i denna verksamhet måste byggas upp på annat sätt. Det är precis samma sak med rättspsykiatrin. Det är en liten, exklusiv verksamhet, men oerhört viktig. Då kanske det inte lämpar sig att lägga ut den på primärvården eller något annat. Kunskapen, kompetensen, forskningen och just exklusiviteten, som behövs för att man skall kunna möta dessa problem på ett särskilt sätt, går förlorade. I stället bör man se efter hur man skall kunna utveckla den verksamhet som finns och hur man skall kunna organisera den på ett bra sätt. Vi säger inte nej till den här omorganisationen på grund av någon ryggmärgsreaktion, att vi alltid måste göra det. Det finns faktiskt ett innehåll i verksamheten. Det är innehållet som är det viktiga, inte de organisatoriska kringåtgärderna. Jan Andersson säger att det finns fördelar och nackdelar med konvertering. Nackdelarna är naturligtvis att det blir en oklar gräns mellan frivillighet och tvång. Det var just det jag sade, att man sätter människors integritet ur spel. Det finns ett väl känt register av nackdelar med detta. Fördelen skulle enligt Jan Andersson vara att man kommer ifrån ett osmidigt förfarande. Då får jag i tankarna att de som tycker att detta är ett osmidigt förfarande framför allt är de olika grupper som har att arbeta med detta, det är inte att sätta klienten i centrum. Det är inte att sätta den människa i centrum som har sökt sig till den psykiatriska vården för att hon eller han anser sig behöva den, utan det är de andra intressena, myndighetsintressena och tjänsteutövningsintressena, som får komma i förgrunden. Jag förmodar att det också var de remissinstanserna som var negativa när socialberedningen föreslog att konverteringen skulle tas bort. Man har tagit bort den utomlands. Det finns flera länder där denna möjlighet inte existerar. Man har faktiskt inte några katastrofala resultat alls att meddela.